Herr talman! Skatteomläggningen som skall debatteras i morgon innebär att de direkta skatterna sänks samtidigt som de indirekta skatterna höjs lika mycket eller mer. Detta skapar problem för de två partier här i kammaren, socialdemokraterna och folkpartiet, som står bakom skatteomläggningen. För det första påverkas inflationstalen när de indirekta skatterna höjs. Detta innebär att pensionärer — om allt annat är oförändrat — skulle få relativt högre pensioner. Detta har regeringen velat undvika och föreslår därför återigen ändrade beräkningar av basbeloppet. För det andra påverkas olika pensionärsinkomster etc. olika beroende på hur hög inkomst pensionären har. Pensionärer med enbart folkpension och KBT betalar i nuläget ingen skatt. Detta innebär — om allt annat är oförändrat — att skattetrycket för dessa pensionärer skärps. Även detta har regeringen velat undvika och föreslår därför att beräkningen av pensionstillskotten och några andra förmåner skall ändras. Moderata samlingspartiet säger ja till sänkta direkta skatter men avvisar en skatteomläggning och föreslår i stället en sänkning av vårt rekordhöga svenska skattetryck. Med vår politik undgår man en av de fällor som regeringsförslaget innebär, nämligen att reglerna för basbeloppet återigen måste ändras. Basbeloppsberäkningarna bör ligga fast: därför att stadgan i pensionssystemet annars förstörs, 2. därför att basbeloppet är kopplat till ett stort antal kontrakt utanför pensionssystemen. Ständiga ändringar av beräkningarna av basbeloppet skapar rättsosäkerhet. 3. därför att utgångspunkten för regeringens förslag inte håller. Basbeloppsförändringen motiveras med ett statistiskt betraktelsesätt — allt annat lika. Men så ser inte verkligheten ut. Inflationen föder kompensationskrav på löneavtalssidan. Skatteomläggningar skapar inflation. Det vet vi från Haga 1, 2, den underbara natten, osv. Pensionärerna kommer att bli en av den här politikens förlorare. 4. därför att ändringar av basbeloppsberäkningarna gör att pensionärerna och framtidens pensionärer inte har möjlighet att öppet följa utvecklingen av det pensionssystem som halva folket ursprungligen faktiskt inte ville ha. Ett minimikrav är att ett särskilt okorrigerat basbelopp fortgående publiceras. Hushållen skall faktiskt kunna följa hur avgivna pensionslöften håller. Riksdagen var 1983 enig om att ett sådant okorrigerat basbeloppsindex behövs. Regeringen avskrev riksdagens beställning 1988 när den sade sig återställa de tidigare basbeloppsberäkningarna. 1989 och 1990 har ändringar i basbeloppsberäkningarna återigen varit aktuella. Därför syns det tydligt att det behövs ett okorrigerat basbeloppsindex. Slutligen föreslår regeringen, för att klara de sämst ställda pensionärernas försörjning, en höjning av pensionstillskotten till ålderspensionärer med 54 96 och till förtidspensionärer med 104 26. Regeringen har således frångått tidigare principer att förtidspensionärer skall få dubbla pensionstillskott. Här försämrar regeringen. Detta drabbar inte minst de unga, ofta svårt handikappade. Brukar inte folkpartiet värna om det glömda Sverige? Är verkligen denna principändring lämplig om man vill underlätta situationen för dem som blivit handikappade i unga år? Svaret säger sig självt. Det är nej. De nu berörda förslagen — och avstegen från tidigare principer — behandlas i de moderata reservationerna 4 och 6. För att begränsa voteringarna yrkar jag bifall endast till reservation 6 om ett särskilt okorrigerat basbeloppsindex. Detta krav borde ingen här i denna kammare kunna sätta sig över. Genom detta krav skall en ärlig redovisning till medborgarna tillgodoses. Det kostar ingenting ekonomiskt, däremot kanske politiskt. Ett okorrigerat basbelopp avslöjar måhända för mycket. I den moderata reservationen 11 motsätter vi oss ändrade — försämrade — avtrappningsregler vid KBT från 33,3 9 till 35 90. Regeringens ändring är faktiskt inte acceptabel med tanke på att pensionärernas grundavdrag kommer att trappas ner ännu snabbare än vad som skett tidigare. Man bör undvika att skärpa tröskeleffekter. Samtidig beskattning av förmögenhet och inkomst leder till orättfärdiga förhållanden. Det uppkommer nämligen dubbeleffekter, som när de är som värst brukar beskrivas som s.k. Pomperipossaeffekter. Samma effekter uppkommer när förmåner behovsprövas samtidigt, dels med utgångspunkt i förmögenhetsinnehav, dels med utgångspunkt i inkomst. Man måste helt enkelt välja ett kriterium för behovsprövningen. Vi kräver därför i reservation 12 slopad förmögenhetsprövning vid KBT. I reservation 14 krävs ändrade regler för beräkning av vårdår, detta för att man skall komma ifrån vissa stötande tröskeleffekter. Jag yrkar bifall till reservation 6. Övriga reservationer står vi moderater givetvis bakom fastän vi inte formellt yrkar bifall till dem.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas pensionsfrågor från tre olika propositioner, men jag kommer att kommentera endast en, nämligen proposition 117 rörande särskilt pensionstillägg till förälder som under lång tid vårdat sjukt eller handikappat barn. Den propositionen är ju tänkt att vara ett verkställande av det löfte som statsminister Ingvar Carlsson gav i valrörelsen 1988 angående stöd till familjer som vårdat sina handikappade barn hemma. Från folkpartiets sida ser vi initiativet som ett steg i rätt riktning, men vi anser att det är ofullständigt och ogenomtänkt. Vi är eniga med regeringen om att det är en tillfällig lösning för redan genomförda vårdinsatser. I propositionen sägs att ”detta särskilda tillägg till folkpensionen är att betrakta som en övergångslösning för dem som inte har kommit i åtnjutande av vårdarlön. I framtiden bör, som nämnts nyss, vårdbidrag eller vårdarlön, som är pensionsgrundande ersättningar, ges till föräldrar i denna situation.” Nyss har man då sagt att vårdarlön skall betalas ut av kommun eller landsting. Som jag ser det förändrar det dagens ekonomiska förutsättningar ganska radikalt för kommuner och landsting. I dag betalar staten ut vårdbidrag till föräldern och pension till barnet när det blir 16 år. Så vitt jag har erfarit utbetalas inte särskilt ofta vårdarlön i nu aktuella fall. Detta måste alltså ytterligare diskuteras mellan berörda parter. I dag är det så att föräldern i praktiken förlorar sin pensionsgrundande inkomst, kanske den enda, när barnet får pension. Som jag sade ser folkpartiet det här som en provisorisk lösning. I framtiden måste de anhöriga tillförsäkras pensionsgrundande ersättning när vården ges. Vårdbidraget som utgår för vård av handikappat barn upp till 16 år är pensionsgrundande. Men problemet är att om man har stora merkostnader dras dessa av, och då blir ATP-poängen lägre eller i sämsta fall ingen alls. Mot bl.a. den bakgrunden upprepar vi vårt yrkande om en höjning av vårdbidraget till 2,5 basbelopp. Dessutom anser vi fortfarande att merkostnadsersättningen skall utgå utöver vårdbidraget. Vi ser vårdbidraget som en ersättning för utfört arbete. Riksförsäkringsverket har påtalat vissa praktiska svårigheter med att långt i efterhand utreda om förutsättningarna för rätten till förmånen är uppfyllda. Från folkpartiets sida hoppas vi att dessa svårigheter skall kunna bemästras. Däremot kan bestämmelsen om att vissa ersättningar skall ha utgått, för att kvalifikationsgrund för vårdår skall föreligga, vålla vissa orättvisor. Det finns kanske föräldrar som inte har varit eller är medvetna om att de har rätt till vissa stöd och på grund därav inte får tillgodosäkra sig vårdår. I specialmotiveringen talas också om andra undantag för att vårdår inte skall få tillgodoräknas. Vi får inte glömma bort att vård av handikappat barn som bor hemma är ett dygnet-runt-jobb, som kräver en stor insats av föräldern. Ingen som förvärvsarbetar, arbetar 24 timmar per dygn. Men vi kräver att en förälder skall göra det. För om man anser sig behöva avkoppling och viss kontakt med yrkeslivet, vilket ibland kan utgöra en psykologisk förutsättning för att man skall orka med den isolering som vårdansvar för ett svårt handikappat barn ofta innebär och t.ex. får viss ersättning för det arbetet, får man inte tillgodoräkna sig vårdår för den tiden. Observera också att någon ersättning för vården av det egna barnet inte utgår. Barnet skall ha helpension eller sjukbidrag plus handikappersättning för att rätt till vårdår över huvud taget skall kunna diskuteras. Och hur gör den ensamstående förälder som måste arbeta för att kunna leva ett någorlunda drägligt liv? Efter det att barnet fyllt 16 år får hon alltså inga pensionspoäng. Vi från folkpartiet tycker alltså att detta är fel. Vårdåren skall inte heller, enligt förslaget, börja räknas förrän barnet fyllt 16 år och fått pension. Detta kommer att medföra att ett handikappat barn inte kan flytta hemifrån förrän vid 26 års ålder, om föräldern skall få något pensionstillägg, och måste bo kvar till 31 års ålder för att föräldern skall få fullt pensionstillägg. Folkpartiet, som för övrigt är det enda parti som funnit skäl att över huvud taget motionera med anledning av denna proposition, har i motion Sf62 bl.a. yrkat att vårdår skall räknas från första året. Dessa föräldrar har ju redan vårdat sina barn i 16 år, varför skall det vara ett glapp på 9 år? Kan socialdemokraternas företrädare här i dag förklara det? Jag måste ändå säga att det gläder mig att åtminstone centern och moderaterna stöder detta yrkande. För några veckor sedan, när vi också diskuterade pensionsfrågor, blev jag påhoppad av en av moderaternas företrädare i denna kammare. Hon ansåg att folkpartiet inte ställer upp för kvinnorna. De kvinnor vi talar om i dag är de allra hårdast drabbade. Deras barn blir i vårdhänseende aldrig vuxna utan tvärtom, de blir allt tyngre med åren att vårda. Trots att dessa kvinnor gör en enorm samhällsinsats, står de oftast utanför vårt sociala trygghetsnät. Herr talman! Med detta skall förstås att folkpartiet står bakom de reservationer som bär fp-namn, men jag yrkar bifall endast till reservation 14.

Herr talman! Genom regeringens förslag till skattepolitik har folkpartiet medvetet medverkat till en ökad rundgång och ett ökat behov av kompensation för dem som nu drabbas hårt av ökade kostnader. Alla får sina kostnader ökade för att finansiera skatteomläggningen. Höginkomsttagaren får skattesänkning, andra måste kompenseras eller får klara sig med mindre pengar. För att klara folkpensionärernas svåra situation krävs enligt regeringen en höjning av pensionstillskott och kommunalt bostadstillägg. Något förändrade skatteregler skall bidra till att pensionärer skall känna det meningsfullt att arbeta även efter pensioneringen. Arbetsgivaren drabbas dock av en sär skild löneskatt för gruppen pensionärer som inte ger pensionären någon förmån. Med ena handen ges uppmuntran, med andra handen tas alla incitament till ökade arbetsinsatser bort. Endast framtiden kan visa vad dessa motverkande beslut kan innebära. I betänkandet behandlas även regeringens förslag till pensionstillskott och kommunalt bostadstillägg till de s.k. undantagandepensionärerna. Det har varje år sedan jag kom till riksdagen förts fram motionskrav på en rättvis behandling av denna grupp pensionärer. Nu har till slut detta förslag kommit, som ger dessa verkliga låginkomsttagare rätt till en rättvis fördelning av pensionstillskott och bostadstillägg — ytterligare en förenkling som vi har lyckats driva igenom i ett krångligt system. Ibland drabbas även statsministrar av kontakt med verkligheten. Det var vad som inträffade när valrörelsens telefonväkteri upplyste Ingvar Carlsson om den svåra situation som mödrar med gravt handikappade barn lever i. Beslutet om pensionstillskott till dessa mödrar innebär att man från socialdemokraternas sida äntligen börjar inse att vårduppgifter i hemmet också måste ge rätt till pensionsskydd och social trygghet. Förhoppningsvis kommer även småbarnsföräldrar att kunna få del av ökade inkomster när de själva väljer att vårda sina egna små barn. Kanske kan pensionärernas löneskatt utnyttjas för detta. Herr talman! Vi har i centern med anledning av förslaget till kompensation via pensionstillskott och kommunalt bostadstillägg väckt en motion med vårt förslag om grundpension. Med en sådan grundpension skulle mycket av byråkratin i pensionssystemet kunna avskaffas. Genom att slå ihop folkpension, kommunalt bostadstillägg, pensionstillskott, särskilda skatteregler och lägsta ATP-pension i en ny pensionsform skulle försäkringskassan kunna avlastas mycket arbete. Alla pensionärer skulle vara tillförsäkrade en rejäl grundpension, och det skulle stimulera till ökat arbete för den som så önskar, då skattereglerna blir desamma som för andra löntagare. Nu vet jag att pensionsberedningen har analyserat detta förslag. Jag vet också att på sikt blir grundpensionen allt mindre kostnadskrävande. Dynamiska effekter talas det så mycket om i andra sammanhang, men i detta fall blir de dessutom verklighet. Av denna anledning anser vi från centerns sida att det finns alla skäl att fatta ett beslut som möjliggör införande av grundpension från 1992. Med anledning av vårt förslag till grundpension har vi yrkat avslag på regeringens förslag rörande storleken på kompensationen till pensionärerna. Vi har även från centerns sida ett annat skatteförslag som inte ger behov av så stora kompensationer. Vi vill att momsen på mat skall sänkas, vi vill också sänka boendekostnaderna. Detta tillsammans betyder att centerns skatteförslag gynnar även låginkomsttagare och inte som regeringens och folkpartiets förslag bara höginkomsttagare. I vår motion togs även manipulerandet med basbeloppet upp. Centerpartiet går med på en tillfällig urholkning av basbeloppet. Vi vill ändra på detta, när det första årets stora påfrestningar på ekonomin har upphört. Vi vill dessutom att ett okorrigerat basbelopp skall åtfölja det basbelopp som reglerar mängder av förmåner, inte minst inom socialförsäkringsområdet. Vi vill också från centerns sida bevaka utvecklingen för pensionärerna nu när skattereformen genomförs. Taxorna för kommunens tjänster kommer naturligtvis att höjas liksom avgifterna för läkarbesök och läkemedelsinköp. Pensionärerna står för den största konsumtionen av sjukvård. Detta täcks inte av de förslag till kompensation som i dag diskuteras i Sveriges riksdag. Kommer detta beslut att leda till att vissa pensionärer får det sämre, finns det ännu större skäl att se till att grundpensionen genomförs. ATP-systemets varaktighet har även ifrågasatts, och det är ytterligare en anledning till att se över nuvarande pensionssystem innan de verkligt stora problemen uppstår. Mycket tyder på att regeringspartiet är splittrat även i denna fråga. Detta är starkt oroande med tanke på behovet av långsiktiga beslut som skyddar den framtida pensionen. Centerpartiet står bakom samtliga centerreservationer till detta betänkande, men jag vill, herr talman, bara yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Vänsterpartiet har inte ändrat mening sedan vi här i kammaren senast diskuterade den förändrade beräkningsgrund för basbeloppet som blir en följd av skatteomläggningen. Vi anser det fortfarande oacceptabelt att värdesäkringen av pensionerna skall upphöra från och med år 1991. Vi vet dock att socialdemokraterna och folkpartiet är så uppfyllda av iver att genomföra marginalskattesänkningar för höginkomsttagarna att de bortser från att vissa grupper — däribland pensionärerna, som inte heller kan kompensera sig genom avtalsförhandlingar — blir förlorare i skatteomläggningen. Vi vet att vi har avvikande uppfattningar om fördelningspolitiken och om skatteomläggningen. Jag bedömer situationen så att det knappast är troligt att vare sig socialdemokraterna eller folkpartiet ändrar uppfattning i sakfrågan i kväll, under de sista timmar av debattid som återstår av riksmötet. Jag nöjer mig därför med att yrka bifall till reservation nr 5. Jag kan dock lova att både jag och mitt parti ständigt skall återkomma till frågan om basbeloppet, fram till dess att värdesäkringen av pensionerna är återställd.

Herr talman! Av tre skäl skall jag endast yrka bifall till reservationer. Det första är den knappa tiden. Det andra är att vi nyligen har behandlat dessa frågor. Vi har, som sagt, inte heller ändrat åsikt sedan dess. Det tredje skälet är att jag har tappat mina glasögon och därför ser dåligt. Jag har svårt att både läsa och skriva. Jag hoppas dock att min andliga klarsyn finns kvar. Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 5 och 10.

Herr talman! Jag ämnar följa den uppmaning som vi har fått att begränsa vår taletid och vill redan nu säga att det här blir mitt enda inlägg i denna diskussion. Jag vill bara kort redovisa vad vi om en stund har att gå till beslut om. I socialförsäkringsutskottets betänkande behandlas tre propositioner. I den som mest har berörts före mig från denna talarstol föreslås höjning av pensionstillskott och vissa andra förbättringar för pensionärerna beträffande handikappersättning, vårdbidrag och KBT. De här förbättringarna är föranledda av skatteomläggningen, som ju närmare kommer att behandlas i morgondagens debatt. Dessa frågor har behandlats också tidigare i år. Vi har i betänkandet hänvisat till arbetet inom pensionsberedningen, som kommer att lägga fram ett förslag till sommaren. När det gäller de påståenden som här gjorts i anslutning till olika reservationer hänvisar jag till vad vi har skrivit i betänkandet om pensionsberedningens arbete och till den ställning som vi har intagit i tidigare debatter. I den andra propositionen föreslås en reform som berör dem som under lång tid har vårdat sjukt eller handikappat barn och som därför har gått miste om förvärvsinkomster och därmed inte kunnat tjäna in ATP. Sådana personer får nu möjlighet till ekonomisk kompensationen genom ett särskilt skattefritt pensionstillägg till ålderspension inom folkpensionssystemet. Det är fråga om en helt ny reform, och den är, som framhållits av tidigare talare, begränsad vad gäller personkretsen. Avgränsningen överensstämmer med vad som gäller beträffande rätten att uppbära föräldraförsäkring vid barns födelse. Som jag tidigare sade är syftet att kompensera den som under lång tid avstått från förvärvsarbete för att ge sådan vård som här avses. Vi i utskottsmajoriteten menar att det för att man skall få en sådan här närmast extraordinär rättighet skall krävas att man under rätt många år har avstått från att förvärva ATP-poäng. ATP-reglerna ger ju goda möjligheter till förvärvande av ATP-poäng för den som under en kortare tid måste vara hemma för att vårda sjukt barn. Den tredje propositionen har tillkommit efter en beställning från riksdagen. I propositionen föreslås att fr.o.m. den 1 juli 1990 s.k. undantagandepensionärer skall få pensionstillskott på samma grunder som gäller för andra pensionärer. Förslaget påverkar också KBT. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan under samtliga punkter i utskottets betänkande nr 20.
Herr talman! Jag vill bara göra en liten språklig distinktion. Om man måste kompensera någon för ett förhållande som har lett till en försämring, kan den kompensationen inte betecknas som en förbättring. Ur förslagsställarens synpunkt bör resultatet bli neutralt. Jag tycker att man skall vara noggrann med distinktionerna.
Herr talman! Ingegerd Elm räddar sig på grund av tidsbrist undan från en debatt. Hon hade kunnat kommentera en hel del av det som vi har sagt från denna talarstol här i kväll. Självfallet kan vi läsa i betänkandet vad utskottsmajoriteten har sagt, och positionerna är väl så fastlåsta att de över huvud taget inte går att diskutera. Jag förstår därför att Ingegerd Elm inte vill ge sig in i någon diskussion.
Herr talman! Ingegerd Elm sade att det skall fordras ganska lång tids vård av ett handikappat barn för att man skall få tillgodoräkna sig det särskilda pensionstillägget. Men är inte 16 år en lång tid? Det är orimligt att lägga till ytterligare tio år under vilka föräldrarna inte skall få någon ersättning alls för att de vårdat sina barn. De skulle då varken få det vårdbidrag som de erhållit innan barnet fyllt 16 år eller något annat bidrag. De skulle inte ens få tillgodoräkna sig vårdåren. Detta innebär, som jag sade i mitt anförande, att de handikappade ungdomarna, om de vill att föräldrarna skall få ett pensionstillägg, inte kommer att kunna flytta hemifrån, om tillfälle skulle ges, förrän de blir 26 år gamla.

Herr talman! Skattepolitik och ekonomisk politik över huvud taget har ju diskuterats livligt här i kammaren i dag. Även detta betänkande är en följd av skatteomläggningen, som sannerligen inte är någon skattesänkning. Skattereformen kommer helt enkelt att innebära att en viss marginalskattesänkning följs av basbreddning och därmed ökad moms på vissa områden. Regeringen är helt medveten om detta. Föreliggande betänkande är baserat på en proposition som har framlagts för att kompensera det andra steget i den s.k. skattereformen. Ökade skatter nödvändiggör, som sagts tidigare i debatten, ökade bidrag och förändringar i tidigare system, en ökad rundgång av pengar. Nu föreslås alltså viss höjning av studiehjälpen och studiemedlen. De s.k. fribeloppen föreslås höjda med 5 20 per kalenderhalvår, utöver den höjning vi tidigare beslutat om. Vi moderater har i reservationerna 1 och 2 yrkat avslag på förhöjningarna därför att vi i vår skattemotion yrkat avslag på höjningarna och breddningarna av momsen. Vi har begärt en frysning av fastighetsskatterna och förbättrat reseavdrag. I reservation 9 har vi tillsammans med centern, vänsterpartiet och miljöpartiet begärt en översyn av studiemedelssystemet i syfte att komma till rätta med problemen kring skuldsättningen. Vi har framfört detta förslag tidigare men återkommer nu och kan med fog säga att skatteomläggningen ytterligare har aktualiserat behovet av en sådan utredning på grund av de väsentliga fördyringar och skuldsättningar som kommer att bli en följd av skatteförslaget. Våra studerande är ju en verklig låginkomsttagargrupp som kommer att få väsentliga försämringar genom detta förslag. När det gäller fribeloppet har vi tidigare föreslagit att prövning av rätt till studiemedel mot egen inkomst helt skall upphöra. Vi har därför naturligtvis ingen anledning att motsätta oss att fribeloppsgränsen nu höjs med ytterligare 5 9. Jag skall, herr talman, med tanke på tidsaspekten be att få yrka bifall endast till reservation 9, dvs. den gemensamma reservationen för moderaterna, centern och vänsterpartiet. För övrigt står vi naturligtvis fast vid vad vi föreslagit.

Herr talman! I morgon skall riksdagen debattera och besluta om en skatteomläggning som genom sin finansiering kommer att höja vanliga människors levnadskostnader genom att vi flyttar över en hel del beskattning på indirekt skatt, framför allt mervärdeskatt. För detta måste olika grupper kompenseras. En del av den kompensationen skall vi besluta om i kväll när det gäller de studerande. Det konstiga med den kompensationen är bara att de studerande till stora delar skall få låna till sin kompensation. Detta tycker centern är egendomligt. Det hade varit riktigare att ge en ökad bidragsdel. Centern har en annan uppfattning när det gäller skatteomläggningens finansiering, Om man hade följt vårt finansieringsalternativ hade vi inte behövt ha denna diskussion om att kompensera de studerande på detta sätt, kanske däremot i andra former. Vi vet dock att det inte finns någon majoritet för vårt förslag. Vi har närmare utvecklat detta i reservation 3. När vi för ett par år sedan fattade beslut om ett nytt studiemedelssystem passade jag på att i den debatten fråga om statsrådet var medveten om att vi genom det riksdagsbeslutet konstruerade en skuldfälla för ett antal studerande, dvs. en studieskuld som de aldrig skulle bli av med, utan som skulle få avskrivas vid deras pensionering. Sedan systemet trätt i kraft och man sett följderna under ett par år har fler partier och debattörer kommit till insikt om att skuldfällan är reell och att fler och fler kommer att ramla in i den. Denna risk blir inte mindre genom beslutet i dag. Det behövs en ny översyn för att komma till rätta med skuldproblematiken. Det har vi redovisat i reservation 9. För att vinna tid åt kammaren nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 9.

Herr talman! Det borde vara självklart att kompensation för de ökade kostnader som följer av skatteomläggningen skall utgå till studenterna som bidrag, men majoriteten i utskottet anser att studenterna är kompenserade genom att de får låna mera pengar. För studenterna innebär skatteomläggningen inga vinster. Det kommer inte ens att gå jämnt upp för dem. Skatteomläggningen innebär att studenterna får öka sin skuldsättning. Även de gamla studiemedelstagarna kommer att drabbas oskäligt. Regeringen för i propositionen ett märkligt resonemang som går ut på att eftersom skatteomläggningen medför att alla lån blir dyrare, så skall garantitalet för de gamla studielånen höjas så att studielånen också blir dyrare. Det är rättvisa enligt regeringen. Vänsterpartiet anser att studielån inte kan jämföras med andra lån. Om man har lånat för mycket pengar när man köpt t.ex. villa eller båt eller någonting annat, kan man ångra sig och återställa lånet. Det går inte med studielån. Vi får också påminna om att i det gamla systemet låg subventionen i huvudsak på återbetalningssidan. Man kan säga att bidragsdelen närmast var försumbar. Så bortsett från att regeringen på detta sätt i efterhand ämnar bryta ett ingånget avtal, tar man också i stort sett bort den subvention som fanns i det gamla systemet. Det tycker vi är ett otillständigt handlingssätt. Herr talman! Det framstår som alltmera klart att det behövs ett studiefinansieringssystem som inte medför en livslång skuldsättning av den omfattning som nu är fallet. Vår förhoppning är att socialdemokraterna eller folkpartiet, och helst bägge partierna, skall tänka om och ansluta sig till kravet om en ny översyn av studiemedelssystemet. Annars är det en uppenbar risk att våra ungdomar inte kommer att ha råd med den statliga högskoleutbildningen. Vänsterpartiet står bakom de reservationer i betänkandet där vårt namn finns med, och jag yrkar bifall till reservation 5.

Herr talman! Jag vill understryka att det är mycket tveksamt om högre studieskulder är en kompensation. Vi i miljöpartiet anser också att den kompensation som studenterna skall ha skall läggas på bidragsdelen. Även om skattereformen står sig i framtiden, är det inte säkert att de får så låga skatter att de kan kompensera sig senare. Dessutom har inte alla högskoleutbildade höga löner. Jag kan som exempel ta socionomer, bibliotekarier och sjuksköterskor. Det är ett svek mot de studerande att göra på detta sätt. Det är samma sak som när man tar bort tryggheten för pensionärerna. Det är alltså bl.a. dessa grupper som skall betala den nya skattereformen. Det behövs en översyn av studiemedelssystemet. Miljöpartiet är med om att ställa det kravet i reservation 9. Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 5 och 9.

Herr talman! Som tidigare talare har sagt, berör detta betänkande en kompensation gentemot studiestödstagare för det andra steget i den skattereform som riksdagen kommer att behandla i morgon. Förslaget berör såväl studiehjälpen som studiemedlen. Studiemedlens andel av basbeloppet föreslås bli förändrad. Vi vill här höja andelen till 180 20 av basbeloppet, dvs. en höjning med 10 96, och fördela denna höjning proportionellt mellan bidragsoch lånedelen, så att bidragsdelen höjs med 3 70 och lånedelen med 7 9o. Mot detta förslag föreligger tvenne reservationer, och till dessa vill jag anföra följande. Kostnadsökningar kompenseras studerande normalt för, genom den höjning som basbeloppsförändringar medför. Då följs bidragsoch lånedel åt proportionellt. Det är precis en sådan åtgärd vi nu genomför, men genom att frångå tilläggstal på basbeloppet, som innevarande år, och i stället höja andelen. Vill man göra något annat för studenterna får man göra detta i annan ordning. I utskottsbetänkandet föreslås också höjningar av fribeloppen i konsekvens med nyss nämnda förslag och i konsekvens med tidigare, av riksdagen fastställda, fribeloppsgränser. I propositionen och betänkandet föreslås nya avskrivningsregler för återbetalning av studiemedel. I propositionen flaggar regeringen för en kommande höjning av det s.k. garantitalet, som berör lån tagna före 1989. Riksdagen har delegerat beslutanderätten i denna fråga till regeringen, och vi kan således inte under behandling av ärendet ta tillbaka denna delegering. Något uttalande i denna del bör därför inte göras. I den sista reservationen begär fyra partier en översyn av studiemedelssystemet i syfte att komma till rätta med problemen kring en förväntad skuldsättning. Det har under senare tid presenterats olika beräkningar av hur skuldutvecklingen skulle kunna te sig i olika situationer. Dessa beräkningar har inte varit jämförbara sinsemellan och har alla byggt på givna förutsättningar gällande realränta, inflation, löneutveckling m.m. Jag kan försäkra reservanterna att frågan om skuldsättningen följs, och det mycket noga, på regeringsnivå. Av betänkandet framgår också att CSN kommer att lämna en djup analys av studiemedelsreformens effekter i nästa års anslagsframställan. Att då i dagens läge dra sådana slutsatser om effekterna av det fortfarande relativt nya studiemedelssystemet att man är beredd att hos regeringen begära en översyn synes mig väl drastiskt. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga hemställanspunkter i betänkandet.

Herr talman! Hur Arne Mellqvist än beskriver den här kompensationen, kan han inte komma ifrån det faktum att de studerande är den enda grupp som får sin kompensation huvudsakligen som lån, som de skall återbetala, och det med ränta. Detta är uppenbarligen orimligt.
Herr talman! Det är en märklig syn på beslutsfördelningen och beslutsordningen som Arne Mellqvist och socialdemokraterna ger uttryck för. Socialdemokraterna menar, att eftersom det är regeringen som beslutar om höjning av garantitalet för de gamla studielånen skulle riksdagen därmed avstå från att säga sin mening om det förslaget. Det är helt obegripligt. Jag tycker tvärtom att det är på sin plats att riksdagen uttalar en mening. Jag har förmodligen också en annan tilltro till regeringen än vad Arne Mellqvist och socialdemokraterna har. Om en majoritet i riksdagen skulle uttala att det inte bör ske någon höjning av garantitalet är jag fullkomligt övertygad om att regeringen också skulle rätta sig därefter. Därför tycker jag att det är viktigt att riksdagen säger sin mening i frågan.
Herr talman! Vi i miljöpartiet anser inte att det är drastiskt att begära en översyn, när man redan nu kan se hur utvecklingen går och vad det kan innebära för studenterna. Det är mycket viktigare att se en sak i tid och göra en förändring innan flera generationer av studenter drabbas. Räntehöjningen och subventionerna är långsiktiga och dyra, när studenterna kan beräknas ha sina lån kvar i viss mån ända fram till pensioneringen. Detta talar för att studielön är det enda riktiga, som verkligen ger studenterna någonting som de kan arbeta vidare med för att få en utbildning som inte ger efterräkningar. Bidragen är dyra för staten, som subventionerar med halva marknadsräntan ända fram till dess man fyller 50 år eller går i pension.
Herr talman! Jag uppskattar att Arne Mellqvist kallar dagens förslag för en kompensation för de försämringar som kommer att ske genom skatteomläggningen och inte för en höjning av studiemedel och studiehjälp. Att det finns en oro för utvecklingen framgår tydligt av utskottsbetänkandet, där våra förslag om en översyn av bl.a. skuldbördan kommenteras. Men från socialdemokratiskt håll vill man i dagens läge inte gå med på en sådan utredning eller på någon förbättring över huvud taget. Arne Mellqvist säger att det får ske i annan ordning om man skall göra någonting för studenterna. Jag vill bara stillsamt ställa frågan: Är utskottets talesman över huvud taget intresserad av att förbättra villkoren för de studerande?

Så sent som i det utskottsbetänkande där studiemedelsfrågor senast behandlades uttalade utskottet att det är mycket angeläget att följa hur låntagarnas skulder utvecklas, för att korrigerande åtgärder skall kunna vidtas om skuldutvecklingen blir en annan än vad riksdagen tidigare har förutsatt. Som jag sade i mitt första anförande, följer regeringen utvecklingen mycket noga. Så sent som i dag har departementet tillsammans med Sveriges förenade studentkårer, CSN, Sparbanken och även andra parter påbörjat en diskussion i syfte att finna gemensamma beräkningsgrunder för en skuldprognos. När det gäller garantitalet, som det alltså har flaggats för en förändring av här, vill jag påminna om att i botten ligger ett regleringstal, och det i sin tur beräknas med utgångspunkt i förändringar av konsumentprisindex under den närmast föregående tolvmånadersperioden. Det är detta regleringstals maxvärde som begränsas av garantitalet. Vid en liten förändring av konsumentprisindex kommer inte regleringstalet upp till garantinivågränsen. Garantitalet kan således inte ses som ett mått på uppräkningstalet. Med anledning av det, herr talman, och med anledning av Margö Ingvardssons fråga vill jag uttala att min tilltro till regeringen härvidlag är obruten.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 24 behandlas vissa ekonomiska styrmedel inom miljöpolitiken. Det sker dels i anledning av regeringens proposition 1989/90:141, dels i anledning av ett antal motioner väckta i anledning av propositionen, men också i anledning av motioner väckta under den allmänna motionstiden i år. Samtliga motionsyrkanden har avstyrkts av utskottet. Man har då hänvisat till den aviserade miljöproposition som skall läggas fram under nästa år. Herr talman! Jag skall beröra moderata samlingspartiets sedan lång tid tillbaka väl kända inställning i den här frågan. Vi har länge krävt att det skall finnas ekonomiska styrmedel, och de skall användas för att försöka bemästra miljöproblemen. Enligt vår mening bör miljöavgifterna — eller bättre uttryckt, utsläppsavgifterna — uppfylla följande kriterier: Avgiften bör stå i proportion till utsläppens skadeverkningar. Avgiftssystemet bör utformas på ett sådant sätt att det får ordentligt styrande effekter. Avgiftssystemet måste få en rättvis utformning och måste, i den mån det är möjligt, inkludera alla som i någon betydande omfattning förorenar miljön. Avgiftsuttagen bör inte riktas selektivt mot vissa näringsgrenar. Avgifterna bör användas till miljöförbättrande åtgärder, exempelvis till utveckling av ny miljövänlig teknik, kalkningsinsatser etc. Vi moderater har i anledning av detta betänkande avgivit två reservationer. I den ena har vi just tagit upp det förhållandet att miljöavgifterna bör stå i proportion till utsläppens skadeverkningar. Vi har i den andra reservationen tagit upp frågan om miljöavgifter för mindre anläggningar. Man eftersträvar nu en kraftig minskning av kväveoxidutsläppen. För att detta skall kunna uppnås måste man, anser vi, även lägga avgifter på mindre anläggningar. Givetvis är det kanske på grund av tekniska och administrativa svårigheter svårt att göra detta i dag. Men så snart det är möjligt menar vi moderater att man skall göra detta för att uppnå den totaleffekt som eftersträvas. Det är med regeringens förslag få anläggningar som kommer i fråga för avgifter i detta hänseende. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 4 till betänkandet.

Herr talman! Det finns två konkreta förslag i det betänkande som behandlas i dag. Dels föreslås en miljöavgift för stora pannors utsläpp av kväveoxider, dels föreslås skärpta avgaskrav för tunga fordon. Folkpartiet biträder förslaget om miljöavgift för pannor, men anser att skärpningen av avgaskraven kan tidigareläggas. Det kan också nämnas att det finns en rad reservationer som tar upp frågeställningar där också folkpartiet vill ha ökade insatser. Det gäller kväveutsläpp från sjöfart, flyg och trafik samt avgifter på klorutsläpp. Med de frågorna arbetar miljöavgiftsutredningen. Alla partier är representerade i utredningen, och alla vet att förslag kommer att redovisas, och därför har vi i folkpartiet inte reserverat oss. Herr talman! Miljöområdet har genomgått en märklig och positiv utveckling. Det är inte så många år sedan vi liberaler var ensamma om att vilja genomföra miljöavgifter. I många debatter som jag haft med miljöministern och utskottsföreträdare har jag fått höra: Miljöavgifter innebär att företagen kan köpa sig fria. Det har varit en av många förekommande invändningar. Nu är vi där. Liberal politik genomförs med stort parlamentariskt stöd. Förhållandet är likartat på trafikområdet. Vi var länge ensamma om att driva förslaget om blyfri bensin. Vi i folkpartiet drev länge tillsammans med andra frågorna om bättre rening av avgaserna. Regeringen var senfärdig, och vi har fått driva miljöministern och regeringen framför oss. Även i dag är regeringen och socialdemokraterna i utskottet tillsammans med moderaterna alldeles för försiktiga. Det går bra att genomföra skärpningen redan från 1992 års modeller. Jag yrkar bifall till reservation 14.

Herr talman! Hotet mot vår miljö blir alltmer påtagligt och innebär stora kostnader både för samhället och för den enskilde. Man kan beräkna de kostnader som utsläpp och miljöförstöring på olika sätt förorsakar det svenska folkhushållet till ungefär 70 miljarder kronor per år. Det är nödvändigt att göra någonting åt detta, inte bara för kostnadernas skull utan för att vi över huvud taget skall få ett fungerande system som tar hänsyn till de gränser som naturen sätter. Centern vill utnyttja ekonomiska styrmedel för detta ändamål. Men vi kan naturligtvis inte uppnå allting bara med detta, utan vi måste också fastställa vissa miniminivåer som vi måste uppnå. Allt detta syftar till att producenten och konsumenten väljer att handla resursbevarande och miljövänliga varor. Den övergripande målsättningen för energipolitiken måste vara att varje energikälla som skall användas i större omfattning och under längre tid måste ingå i naturens energikretslopp för att inte långsiktigt bli en belastning för naturen. Vi har i vår motion i anslutning till förslaget om avgifter tagit upp en del frågor, och vi har också reserverat oss på en del punkter i det slutliga betänkandet. Centern har tagit upp frågan om koldioxidutsläppen och det tak och den plan för att minska koldioxidutsläppen som riksdagen beslutade om år 1988. Den gången var det en majoritet som fattade beslutet mot socialdemokraternas vilja. Därefter har ledande personer inom socialdemokraterna sagt att vi nog ändå inte klarar av att leva upp till detta. Nu har ändå utskottet en skrivning i betänkandet i vilket utskottet ställer sig bakom det gamla beslutet och kravet, något som jag anser är mycket bra och angeläget. Jag anser att det inte finns någon motsättning mellan en avveckling av kärnkraften, minskade koldioxidutsläpp och bevarandet av de sista stora orörda älvarna. Vi klarar att driva en energipolitik utan att trampa på dessa saker. Vi vet att bilarna orsakar många miljöutsläpp, koldioxid, kvävgas och annat. År 1988 beslutade vi här i riksdagen att det år 1994 skulle införas skärpta krav för de tunga lastbilarna. En majoritet som bestod av socialdemokrater och moderater bestämde sig för att man inte kunde gå snabbare fram. Från centerpartiet och från andra partier var vi den gången övertygade om att målet borde kunna uppnås redan till år 1992 eller t.o.m. tidigare. Nu vill utskottet att beslutet skall skärpas och att införandet av bestämmelserna tidigareläggs ett år, dvs. att de skall gälla fr.o.m. 1993 års modeller. Men utskottet skriver samtidigt att den som 1992 frivilligt följer de nya bestämmelserna skall få en liten dusör för detta. Detta bevisar att fordon som uppfyller dessa normer finns framtagna. Det finns alltså ingen anledning att vänta till år 1993 med att ställa kraven. Kraven kan redan ställas fr.o.m. 1992 års modeller, vilket centerpartiet och andra partier har avgivit en reservation om. Vi anser att detta är oerhört viktigt. Vi måste över huvud taget skärpa kraven på trafiken och bilarna. Bilar, bussar och lastbilar är någonting vi behöver, men om de skall kunna fylla en plats i vårt framtida trafiksamhälle måste avgaserna bli renare. Det kan åstadkommas på olika sätt men kraven måste ställas från samhällets sida, i annat fall sker inte utvecklingen i tillräckligt snabb takt. Vi har också från centerpartiets sida krävt att det skall vara avgifter på klorutsläpp. Klor är ett av de farligaste gifterna. Det är egentligen något som inte alls får släppas ut i naturen. Utvecklingen på området är positiv. Sedan diskussionen kom i gång har användningen av klor halverats. Vi menar att kloranvändningen måste avvecklas till 1995. För att påskynda den utvecklingen anser vi att en kloravgift skall tas ut med 50 kr. per kg organiskt bundet klor. Herr talman! Med dessa få ord vill jag yrka bifall till reservationerna 9 och 14 till betänkandet. Naturligtvis stöder vi också de andra reservationerna som centern står bakom, men jag yrkar inte bifall till dem i dag.

Herr talman! Jag kommer att diskutera miljöproblemen i samband med debatten om indirekta skatter i morgon. Men låt mig i dag bara påpeka att Sveriges såväl som världens miljöproblem är ytterst allvarliga. Jag vill uttala förhoppningen att Sveriges riksdag och dess jordbruksutskott inser detta. Mot den bakgrunden måste vi slå in på en väg mot ett hushållande samhälle med en sänkning av den materiella konsumtionen. Det är i detta läge bra att diskutera ekonomiska styrmedel. Jag anser att jordbruksutskottet är på rätt väg i föreliggande betänkande. Men jag kritiserar allvarligt den hastighet som man färdas med längs denna väg och den osäkra styrningen. På flera ställen i betänkandet hänvisas det bara till att det inte går att göra mycket innan MIA, miljöavgiftsutredningen, är färdig med sitt arbete. Vad är det för prat, herr talman? MIA har just brutit ut dessa delar i ett delbetänkande som rör trafik och energi för att kunna bli färdig med arbetet. Är det då inte ett utmärkt tillfälle att diskutera dessa frågor och t.ex. lägga på avgifter och skatter när den direkta skatten sänks? På så sätt kan det hela göras på ett enklare och naturligare sätt. Ett lämpligt tillfälle går oss ur händerna genom att så mycket skjuts upp. Det är naivt att tro att halvmesyrer räcker till när det gäller att rädda miljön från den globala katastrofen. Med detta yrkar jag bifall till reservation 1 till mom. 1. Åsa Domeij har reserverat sig på ett antal punkter. Det gäller alltför svag styrning, utsläpp av kväveoxider och kolväten, sjöfart, vägtrafik och energiproduktion. Jag står bakom dessa reservationer. Men jag vill särskilt beklaga den ansvarslösa miljöpolitik som utskottet vill föra när det gäller utsläppen från trafikflyget. Här har man accepterat den låga taxa som motsvarar 12 kr. per kg kväveoxider och kolväten. I reservation 8 föreslår vi 40 kr. per kg kväveoxider och 24 kr. per kg kolväten. Det är en rimlig taxa, och den har en bättre styrande effekt. Det måste finnas styrande effekter mellan de olika trafikmedlen. Flyget kräver ungefär tio gånger mer energi än spårbunden trafik. Det är mycket viktigt att avgifterna får en styrande effekt på den punkten. Jag yrkar bifall till reservation 8 till mom. 9. Min sista kommentar gäller inflationsreglerandet av dessa avgifter och punktskatter. Tyvärr har vi inflation, och det är självklart att vi i det sammanhanget varierar avgifterna. Det skall inte bli billigare att smutsa ner miljön allteftersom åren framskrider och inflationen gör penningvärdet lägre. Jag hoppas att utskottet tänker om på den punkten. I morgon skall jag be skatteutskottet att göra sammalunda.

Herr talman! Miljöavgiftsutredningen tillsattes i maj 1988. Utredningen har lämnat två delbetänkanden, och den kommer snart att lämna sitt slutbetänkande. I det ärende som riksdagen nu har att ta ställning till behandlar vi det första förslaget från miljöavgiftsutredningen. Vi hade gärna sett från vänsterpartiets sida att förslagen om miljöavgifter hade kommit samlade som en helhet till riksdagen. Det hade varit väsentligt att inleda denna process med en principdiskussion om användandet av miljöavgifter i större omfattning och andra ekonomiska styrmedel, som kan vara av olika slag. De kan dels vara negativa, dvs. att avgifter läggs på, dels vara positiva, dvs. att stöd eller subventioner ges ut. Vi hade gärna sett en diskussion kring de ekonomiska styrmedlen tillsammans med de andra mer traditionella styrmedel som vi använder, dvs. lagstiftning, regler, förordningar och kontrollsystem. Vi tycker att det är viktigt att få helhetsbilden klar när det gäller styrmedlen på det miljöpolitiska området. Annars riskerar man att hamna i situationer där den sammanlagda effekten av olika styrmedel blir en annan än den som kanske var avsedd. Principiellt tycker vi i vänsterpartiet att ekonomiska styrmedel är ett bra komplement till de andra styrmedel som bör ligga i grunden. Vi menar också att miljöavgifterna ofta har större effekt när de ges ut på offensiva satsningar för att förbättra miljön än när de tas in. I regel går det inte att lägga miljöavgifter så högt att de ensamma får den avsedda styrande effekten. De förslag som läggs fram i betänkandet bör ses i samband med de förslag som kommer att diskuteras i morgon, t.ex. förslagen om svavelskatt och koldioxidskatt. Det är också förslag som kommer från miljöavgiftsutredningen. Vi tycker också att ett helhetsförslag borde ha inbegripit en lång rad ytterligare miljöavgifter. Förslagen om flygtrafiken och biltrafiken och de andra förslag som miljöavgiftsutredningen redan har lagt fram borde ha varit med, t.ex. ett förslag om kloravgift. Dessa förslag har inte kommit med i denna proposition. Vi har inte reserverat oss på dessa punkter, eftersom vi vet att de förslagen så småningom kommer till riksdagen. Men vi hade föredragit att diskutera allt i ett sammanhang. Vi har ingenting att invända i sak mot att det läggs en kväveoxidavgift på förbränningsanläggningar. Men vi tycker att det skulle ha lagts en avgift även på små anläggningar. Vi vill inte gärna att fjärrvärmen skall missgynnas. Den risken finns om små förbränningsanläggningar blir utan en sådan avgift. Vi är väl medvetna om att det är orimligt att begära att den avancerade mätutrustning som krävs skall installeras på små förbränningsanläggningar. Vi tycker därför att det förslag som miljöavgiftsutredningen har diskuterat, nämligen att avgiften på små anläggningar skall tas ut i form av en schablonavgift, hade varit ett bra förslag. Precis som Gösta Lyngå sade tidigare bör avgiften vara i förhållande till inflationen ökande över åren, så att det inte blir billigare längre fram i tiden att ge upphov till sådana utsläpp. När det gäller övriga förslag som tas upp i betänkandet, bl.a. om skärpta avgaskrav, anser vi att vad vi från vänsterpartiets sida länge har hävdat är fullt rimligt har bekräftats, dvs. att dessa krav skall tidigareläggas. Jag tycker att det är synd att regeringen inte har tagit steget fullt ut och föreslagit en ytterligare tidigareläggning. Herr talman! Med detta vill jag särskilt yrka bifall till reservationerna 2 och 3. I övrigt står vi från vänsterpartiets sida bakom de reservationer som vi har undertecknat.

Herr talman! Vi har i vårt land på ett framgångsrikt sätt arbetat med att minska utsläppen från stora punktkällor. Ofta har det gällt utsläpp i luft och vatten och med stor lokal påverkan. Miljölagstiftningen som kom i slutet av 60-talet har varit det viktigaste medlet. Miljöproblemen har emellertid ändrat karaktär under 80-talet, delvis som en följd av ökad insikt om ekologiska sammanhang, men också beroende på att vi lyckats att bemästra utsläppen från de stora punktkällorna. I dag handlar det mer om de många små utsläppskällorna, s.k. diffusa utsläpp, med sammantaget stor miljöpåverkan över större områden och ofta med global räckvidd. Det globala perspektivet i miljöpolitiken har med all rätt kommit alltmer i fokus för intresset beroende på de allvarliga effekterna av bl.a. gränsöverskridande luftoch vattenföroreningar samt de s.k. växthusgaserna. Miljöproblemen i samband med tungmetallspridning är ganska väl kända och dokumenterade. Inom den stora grupp ämnen som samlas under begreppet ”organiska lösningsmedel” finns många substanser som vi i dag vet ger allvarliga hälsooch miljöeffekter. Klorerade organiska ämnen är exempel på andra ämnen som bryts ned mycket långsamt och samtidigt är cancerframkallande. Förutom kända hälsoeffekter vet vi nu att dessa ämnen ger upphov till långsiktiga miljöeffekter. Målen för miljöpolitiken har undan för undan satts högre, nu senast mer samlat när regeringens stora miljöproposition antogs av riksdagen på våren 1988. Det pågår också för närvarande ett intensivt arbete för att modifiera de administrativa medlen, bl.a. miljöskyddslagstiftningen. Även nya medel måste prövas, eftersom tyngdpunkten i miljöpolitiken måste förskjutas från åtgärder riktade mot de stora utsläppen inom industrioch energisektorn till åtgärder som riktas mot resursflödets miljöpåverkan i stort. Denna förskjutning i miljöpolitiken kommer sannolikt att prägla den miljöproposition som regeringen kommer att lägga på riksdagens bord nästa vår. Från samhällssekonomisk synpunkt är det självfallet av intresse att medlen i miljöpolitiken är så effektiva som möjligt. Utgångspunkten måste vara mesta möjliga miljöeffekt till lägsta möjliga kostnad. Det är mot denna bakgrund, och med hänsyn till svårigheterna att genom administrativa åtgärder minska utsläpp från många små källor, som det är intressant att pröva ekonomiska styrmedel som komplement, bl.a. lagstiftning. Jag delar Annika Åhnbergs uppfattning att det bara kan handla om komplement till sådana grundläggande medel som t.ex. lagstiftning. Ett annat medel som regeringen anser det vara värt att pröva är miljöavgifter för stora pannor för energiproduktion. Miljöavgiftsutredningen, där jag själv sitter med, kommer inom kort att redovisa sitt huvudbetänkande med ytterligare förslag om miljöavgifter, bl.a. när det gäller sjöfarten och flyget. Om vi på sikt skall kunna lösa miljöproblemen krävs stora förändringar i vårt sätt att producera och konsumera. Vi måste stödja produktion av kollektiva nyttigheter samt övergång till miljövänligare produktion och konsumtionsmönster. Med andra ord: ett mycket viktigt syfte med ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken kan vara en bättre resurshushållning. Utskottet tillstyrker i stor enighet förslagen till riktlinjer för användningen av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Jag hyser en viss förståelse för de synpunkter Annika Åhnberg förde fram, att det hade varit bra om vi hade fått tillfälle till en mer samlad principiell debatt innan vi på allvar börjar införa miljöavgifter. Men Annika Åhnberg känner säkert till anledningen till att det har varit nödvändigt att samordna vissa av de här frågorna, när nu skattereformen skall beslutas i morgon.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
Herr talman! Jan Fransson tog upp behovet av att minska utsläppen och lindra påverkan på miljön. Det kanske t.o.m. brådskar att förbättra situationen när det gäller såväl utsläppen av kväveoxider och koldioxid som utsläppen av klor. Jan Fransson beskriver klor som ett mycket farligt gift som man skall var försiktig med. Då är min fråga till Jan Fransson varför man inte lägger fram ett förslag om avgifter på klorutsläpp, vilket borde ha varit naturligt från den synpunkten att det redan finns ett förslag om hur systemet med miljöavgifter skall se ut. Jag tycker att det hade varit förnuftigt att införa avgifter för klorutsläpp, eftersom vi vet att det går att minska dessa utsläpp om bara motiven blir tillräckligt starka. Detsamma gäller för avgasrening på de nu aktuella dieselfordonen. Det är fullt möjligt att genomföra en avgasrening till 1992. Jag undrar varför man inte beslutar om det. Vi vet ju att de mål om att minska kväveutsläppen som riksdagen fastställde 1988 inte går att uppfylla, om man inte mycket snabbt ser till att utsläppen från trafiken minskar. Jag skulle vilja ha svar på dessa frågor av Jan Fransson. Jag vill tillägga att sammankopplingen med skattereformen kanske inte är det smartaste sättet att införa miljöavgifter. Som Annika Åhnberg — och även andra — var inne på är det egentligen för att vi skall vidta åtgärder på miljöområdet som dessa avgifter införs.
Herr talman! Jag tror att Lennart Brunander kommer att få svar på sina frågor om ett par veckor, då miljöavgiftsutredningen lämnar sitt huvudbetänkande.
Herr talman! Utredningen kommer väl inte att ge något svar på mina två — 12 juni 1990 frågor om avgaskraven när det gäller dieselfordonen och om kloravgifterna. Beträffande klor finns det redan ett förslag, och när det gäller bilarna är det nu och inte senare som beslutet skall fattas.

Herr talman! I denna sena timme diskuterar vi här i riksdagens plenisal motsvarigheten till de vuxnas FN-konvention om de mänskliga rättigheterna, nämligen FN-konventionen om barnets rättigheter. Den innehåller 54 punkter. I elva år har man arbetat med denna konvention. Det har skett i en undergrupp till kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Nu är konventionen klar. Sverige undertecknade konventionen i januari 1990. Nu skall den ratificeras, så att den blir bindande även för Sverige, och det förutsätter ett riksdagsbeslut. Det är det som vi gör här i dag — fattar beslut om barnets rättigheter. Detta är ett mycket viktigt beslut. I artikel 17 behandlas massmedias roll. Barnmiljörådet har i sitt remissyttrande betonat just barns rätt till skydd mot skadlig information. Miljöpartiet de gröna vill att de regler som syftar till att förhindra sändning av våld, pornografi och rasdiskriminering från satellit skall bli gällande igen. Vi är också negativa till svensk TV-reklam. I dag är det fritt fram att via satellit och kabel även sända våld, porr och reklam direkt till svenska TV-tittande barn i hundratusentals hem. Man får t.o.m. sända sådan ocensurerad film som inte ens i oklippt skick får visas för vuxna på biograferna. Barn borde ha ett bättre skydd än vad som för närvarande är fallet när det gäller våldsförhärligande videofilmer och TV-program, som alltså kan sändas via satellit. I dag finns inget skydd alls. Det har sin grund i kabelnämndens beslut från februari 1989. Det beslutet innebär att den typ av satellit som bl.a. TV3 sänder ifrån inte omfattas av lagen. Det betyder att ingen satellittyp längre faller in under lagen, och det betyder också att om 171 fattningen av svensk reklam inte var tillräcklig för att förbjuda fortsatt vidaresändning av TV 3 i kabelnäten. Barn har rätt till frihet från TV-våld och påverkan från TV-reklam. Angående reservation nr 2 hävdar miljöpartiet de gröna att regeringen skall begära en utredning och sedan komma med förslag till en grundlagsfäst princip om barnets bästa. Det skall ske i så god tid att lagen kan träda i kraft under nästa valperiod. Bestämmelsen bör utformas som ett målsättningsstadgande eller som en tvingande grundläggande rättighet enligt 2 kap. i regeringsformen. Vilket av förslagen som blir bäst bör regeringen utreda. Inga beslut skall kunna fattas och inga lagar skrivas om det inte blir till barnets bästa varje gång — inte till samhällets bästa, inte till föräldrarnas bästa, inte till arbetsgivarens bästa utan just till barnets bästa. Se t.ex. på flickan Heidi i det just nu aktuella fallet med polishämtning från fosterföräldrarna till de biologiska föräldrarna.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

Herr talman! 40 000 barn dör varje dag av orsaker som skulle kunna undanröjas. Det rör sig om barn som tvingas ut i krig, barn som knäcks av hårt tvångsarbete eller prostitution och barn som svälter ihjäl eller dödas av miljögifter. FNs konvention om barns rättigheter kan bli en milstolpe i kampen för att ge alla barn människovärde. Det beslut vi står beredda att fatta om ratificering av FNs barnkonvention kan, om vi förvaltar det väl, bli det beslut som kommer att betyda allra mest för enskilda människor på vår jord av alla de frågor som vi har behandlat här i kammaren under detta riksmöte. När konventionen har ratificerats av minst 20 regeringar blir den en del av folkrätten. Vi får en internationell lag som slår fast att alla barn har rätt att få sina basbehov tillfredsställda, t.ex. mat för dagen, hälsovård och utbildning. Barnen får rätt till skydd mot t.ex. prostitution och andra övergrepp, mot tvångsarbete och krigstjänst. Barn på flykt och barn som är utstötta och handikappade får rätt till särskilt skydd. Barnens rätt att bli hörda i frågor som berör deras eget liv slås fast. Det osynliga, lidande barnet skall göras synligt och få fullt människovärde. Det är en högtid i kammaren i kväll. Det är en förmån att få vara med och fullt ut ratificera detta smått revolutionerande dokument. Det kanske finns en och annan, t.o.m. här i riksdagen, som inte har upptäckt det osynliga barnet, som skall få laglig rätt att bli anständigt behandlat. Därför gäller det för Oss att sprida kunskapen om lagens femtiotal artiklar och om vad de egentligen innebär även för våra barn i Sverige. Även hos oss finns barn som ingen lyssnar på, barn som rycks upp med rötterna och flyttas runt som döda föremål, barn som berövas friheten, flyktingbarn som förvägras ordinär hälsovård och barn som förnedras, vanvårdas och utnyttjas sexuellt. Det finns en rad reservationer i betänkandet, där vi folkpartister vill lyfta fram och synliggöra barn som på olika sätt far illa i vårt land. På grund av arbetssituationen i kammaren skall jag inte yrka bifall till reservationerna. Jag garanterar att vi återkommer till våra krav nästa riksdagsår. Utskottets majoritet får nu chans att rannsaka sina sinnen och ompröva sina ställningstaganden under förhoppningsvis vilsamma sommardagar. Herr talman! Vi skall verka för att barnkonventionen blir en avstamp för en ökad politisk satsning på barnen både här hemma och globalt.

Herr talman! Det är bra att Sverige nu godkänner FNs konvention om barnens rättigheter. Barnens situation är i många fall absurd. De behöver en övernationell konvention, ett skydd, ett värn, ett erkännande av sin rätt att existera. Barnen i dag är hotade på många håll. Det finns åtskilliga exempel på det. Därför hälsar vi i centerpartiet med tillfredsställelse att Sverige som ett av de första länderna godkänner konventionen. I betänkandet tillstyrks två centermotioner om att konventionen skall tas utan undantag. Det finns också några reservationer fogade till betänkandet där centerns representanter i utskottet finns med. Det finns bl.a. en reservation om valfrihet för barnfamiljer när det gäller familjepolitiken och en reservation mot pornografisk verksamhet. Med hänvisning till kammarens arbetssituation avstår jag från att yrka bifall till våra reservationer.

Herr talman! Kommer FNs barnkonvention att betyda något för världens barn? Kommer barnens levnadsbetingelser och uppväxtvillkor att föras upp på dagordningen när världens makthavare möts? Är det månne barnbarnen som Busch och Gorbatjov pratar om på alla trevliga bilder från senaste toppmötet? Jag vet inte — men det jag vet är att vi politiker som känner ett starkt engagemang för barn och barns villkor i Sverige och övriga världen har ett stort ansvar för att se till att barnens situation hamnar på dagordningen och att FNs barnkonvention får stor betydelse. Ellen Key proklamerade 1900-talet som Barnens århundrade — den epok då förståelsen och respekten för barns behov skulle slå igenom, då nöd och förtryck av barn skulle upphöra. Visst har en del av dessa drömmar gått i uppfyllelse, åtminstone om vi ser till vår privilegierade del av världen. Men i vårt alltmer mediapräglade samhälle har vi alla fått vänja oss vid att se nöd och förtryck exponeras via TV rakt in i våra ombonade vardagsrum. Den utbredda förnedring och exploatering av barn som förekommer även i våra västerländska samhällen har också blivit alltmer uppenbarad. Den grymma verklighet som många av världens barn lever i kan beskrivas på följande sätt, uppgifterna är hämtade från bl.a. UNICEF och Rädda barnen: — Barn utgör hälften av alla offer i krig, trots att de enligt internationella konventioner skall åtnjuta skydd i väpnade konflikter. Barn utnyttjas som soldater och tvingas ta risker som vuxna soldater aldrig skulle ta. Därför måste barnen lämnas — i fred. —- Barn utnyttjas i en omfattande sexhandel med prostitution och pornografi. Barn sugs ut som billig och lättkuvad arbetskraft. Men barn har rätt till sin barndom. — Barn sätts i fängelse för att de stulit mat eller för att de rymt hemifrån eller av politiska skäl. Men barn har rätt till sin frihet. — Barn lämnas på gatan att klara sig själva och tvingas skaffa mat varje dag i hård storstadsmiljö. Men barn har rätt till trygghet och mat för dagen. Förtryck av barn förekommer vart vi än vänder blickarna i tid och rum. Därför får våra protester aldrig tystna. Vi kan konstatera att barns villkor hänger nära samman med föräldrarnas villkor. Barnen är beroende av föräldrarnas arbete och inkomst, som i sin tur styr boende och miljö i stort. Över detta finns så det samhälle som barnen lever i och hur det ser på barn. Barnet kräver respekt, dels som människa, dels för de speciella behov som en uppväxande samhällsmedborgare har. Då krävs att vi förmår att se barnet i ett helhetsperspektiv i sin familj, i sitt samhälle och i sitt land, med alla de problem och möjligheter som detta innebär. Barnkonventionen i sig kommer inte att förändra barnens värld. Det tioåriga arbetet med att ta fram barnkonventionen är däremot en internationell process som vi inte kan bortse ifrån. Under dessa år har människor från hela världen samlats och arbetat med konventionstexterna och diskuterat utifrån sina olika synpunkter på barns rätt. Det är ett arbete som också kommer att bana väg för ett accepterande och genomförande av konventionen. Riksdagen skall nu fatta beslut om att godkänna barnkonventionen. Det kan tyckas lätt i vårt land, där vi har en utvecklad barnoch familjepolitik med barnomsorg, skola, fritidsverksamhet och ekonomiskt stöd. Men riktigt så enkelt är det faktiskt inte. Det finns barn även i Sverige som lever i utsatta situationer. Jag tänker främst på våra flyktingbarn, som kommit till oss undan terror, tortyr och förföljelse. De behöver hjälp och stöd att finna sig till rätta i vårt land, med bibehållen respekt och värdighet för den kultur och de traditioner som de för med sig. Ett genomförande av barnkonventionen både i vårt land och i andra länder kräver att vi alla tar ett gemensamt ansvar för detta.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

Fru talman! I näringsutskottets betänkande nr 38 finns det två reservationer som vi moderater har ställt oss bakom. Vi står självfallet fast vid dessa bägge reservationer. I bägge fallen tycker vi att regeringen går i rätt riktning. När man inför att den nuvarande förvärvslagstiftningen även skall gälla banker så är det en liberalisering i förhållande till vad som gäller i dag. Vi tycker dock att man skulle ha tagit steget fullt ut och gjort en full harmonisering av gällande förvärvslagstiftning till vad som gäller inom EG-området. Vi beklagar därför att det blir en halvmesyr. Därav reservation nr 2, som jag yrkar bifall till. I reservation nr 9 beträffande oktrojprövning för banker — där är EG för närvarande klar med sin banklagstiftning — tycker vi att det hade varit riktigt att även där sätta ner foten fullt ut och därmed få en full harmonisering med EG vad gäller oktrojprövningen för banker. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Jag vill instämma i Per Westerbergs synpunkter både vad gäller tillämpningen av lagen om utländskt förvärv av svenskt företag i bankaktiebolag, finansbolag och fondkommissionsbolag. Jag yrkar därför bifall till reservation 2. Folkpartiet delar också synpunkterna på oktrojprövningen.

Fru talman! Detta betänkande om ägandet i banker och andra kreditinstitut ställer vi i centerpartiet oss huvudsakligen bakom. Vi har dock två reservationer som vi naturligtvis stöder — i synnerhet den ena som gäller generella begränsningar av ägandet i banker och försäkringsaktiebolag, något som med hänsyn till harmoniseringen till EG också förekommer där. Fru talman! Jag vill därför yrka bifall till reservation 5 i betänkandet.

Fru talman! När vi för några dagar sedan debatterade det näringspolitiska betänkandet argumenterade jag ganska utförligt för vikten av att demokratisera ekonomin och motverka storfinansens maktkoncentration. Vi tycker att detta förslag att öppna det svenska bankoch försäkringsväsendet för utländskt ägande på det sätt som föreslås i propositionen och som utskottsmajoriteten ställer sig bakom, försvårar en nödvändig demokratisk kontroll av kapitalrörelser inom Sverige. Det innebär, som vi säger i reservation nr 1, att internationellt storkapital får ökat svängrum i Sverige, att storskalighet, maktkoncentration och spekulation underlättas och att möjligheter till demokratisering av ekonomin beskärs. Därför har vi yrkat avslag på förslaget i dess helhet. Vi anser dessutom att om utländskt ägande skulle tillåtas så borde detta ha begränsats i enlighet med vad bl.a. kreditmarknadskommittén har föreslagit, dvs. när det gäller bankerna att högst 20 90 av aktiekapitalet och högst 10 20 av rösträtten kan koncentreras hos en enskild ägare eller flera om de har en stark ekonomisk intressegemenskap. På motsvarande sätt bör varje aktieägares största möjliga andel av aktiekapital och röstetal begränsas inte bara för utländska ägare utan även för svenska. Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 1. Jag har argumenterat för de ståndpunkter som finns i våra övriga reservationer.

Fru talman! Majoriteten i riksdagen och regeringen reagerar tämligen reflexmässigt på de marknadsliberala signalerna från EG och den internationella storkapitalismen med en föreställning om att här gäller det att hänga med i ”utvecklingen”. En mäktig drivkraft är föreställningen om utvecklingen som ödesbestämd och som villkoret för framsteg. Alla de successiva anpassningssteg som riksdagen redan tagit i EG-harmoniserande syfte har skett utan konsekvensanalys: avskaffandet av valutaregleringen, harmoniseringen av bankernas kapitalkrav och anpassningen av våra tekniska kontrollinstitutioner. Man har inte frågat om det samhälle som man främjar kommer att vara det framtidssamhälle som vi önskar oss. Man har haft en dunkel föreställning om att det här har varit nödvändigt för att försvara vår levnadsstandard och sysselsättning. Vi miljöpartister vill ha en politik som präglas både av hjärta och hjärna. Vi upplever denna anpassningens politik som fri från såväl känslomässiga som intellektuella värderingar. Den präglas enbart av reflexmässiga föreställningar att här gäller det att ”hänga med i utvecklingen”. Regeringen föreslår att dess egen makt att förhindra tillkomsten av nya banker skall minskas. Vi kan i och för sig konstatera att tillkomsten av nya banker knappast är ett problem i dag. Problemet är ju det motsatta — bankerna blir allt färre och konkurrensen minskar. Det motiverar i och för sig inte minskningen av regeringens inflytande över eventuella banketableringar. Det finns, enligt vårt sätt att se, inget annat motiv för att ändra nuvarande lagstiftning på den här punkten än regeringens klåfingrighet. Det är lätt att konstatera att det för ett tiotal år sedan fanns ett dussintal provinsbanker i Sverige. I dag återstår ett par stycken. Övriga är uppköpta av de nationella storbankerna. Sparbankerna har genomgått en motsvarande centralisering. Detta har inneburit en enorm centralisering till Stockholm och en motsvarande utarmning av provinserna. Enligt miljöpartiets sätt att se har det inneburit en klart negativ utveckling. Vi tror inte att det har inneburit någon rationalisering. Antalet bankkontor i provinsen är ungefär detsamma, men i dag är de huvudsakligen fjärrstyrda. Byråkratin och resursslöseriet har ökat. Målsättningen borde därför vara att bryta ned de storskaliga strukturerna och föra besluten närmare människorna. Det är därför självklart att vi betraktar det nya steg som utskottsmajoriteten har ställt sig bakom som ytterligare ett steg för att marginalisera den enskilda människan och den ekonomiska demokratin till förmån för svängrum för det internationella kapitalet. Vi ser utomordentligt allvarligt på den utveckling mot allt större makt för det internationella storkapitalet som är på gång i hela världen. Erfarenheten visar att detta kapital uppträder ytterligt cyniskt mot såväl de ekologiska som de mänskliga behoven. Att OECD och EG förordar en liberalisering av reglerna för bankägande bekräftar för oss enbart att de här organisationerna behärskas av det finansindustriella komplexet. Moderater och folkpartister kan knappast vara aningslösa. De har gjort sitt val, nämligen att stödja det internationella finansindustriella komplexet i vått och torrt. Sannolikt tror de att det här förenar den lyckliga egenskapen att vara till fördel för både storkapital, småkapitalister och de vanliga löntagarna — åtminstone de mer resursstarka grupper som utgör partiernas intressegrupper. Regeringens förslag präglas dessutom av en viss kluvenhet. Regeringen vill tillfredsställa finansintressenas önskemål att öppna bankerna för utländskt ägande samtidigt som den vill ge de enskilda bankernas ägare möjlighet att utestänga utländska ägare. Det är knappast en snygg politik att regeringen med ena handen söker ta tillbaka det som den med den andra har bjudit på. Då är vårt och vänsterpartiets sekundäryrkande om en lagreglering av den utländska ägarandelen en mera rättfram metod som inte utlämnar det utländska ägandet till aktieägarnas eller regeringens godtycke. Fru talman! Jag stöder samtliga våra reservationer men yrkar bifall endast till reservation 1.

Fru talman! Avgörande för majoritetens ställningstagande vid behandlingen av den här propositionen har varit att den svenska valutaregleringen nu i allt väsentligt är avskaffad. I det läget framstår de svenska förbuden mot utländska banketableringar i Sverige som mindre motiverade. Från samhällsekonomiska synpunkter har alltså bankerna en särställning. Häri ligger också att bankerna är skyddsvärda med hänsyn till Sveriges intresse av nationellt självbestämmande och oberoende. Ytterst kan därmed säkerhetsoch beredskapspolitiska motiv hävdas när det gäller frågor som rör utländskt ägarinflytande i svenska banker. Ägandet måste organiseras på ett sådant sätt att de finansiella systemen klarar de påfrestningar som kan uppstå i krislägen av olika slag. Majoriteten anser att en prövning mot 1982 års förvärvslagstiftning med prövningskriteriet väsentligt allmänt intresse är ett bra förslag från regeringen. Detta prövningssätt strider inte heller mot regler inom EG och OECD. Med denna lösning till lagstiftning accepteras Sverige internationellt, samtidigt som vi i Sverige har tillgång till ett väl fungerande betalningsoch kreditsystem. Ett förbiseende har gjorts i regeringens proposition, vilket kansliet har uppmärksammat, och det gäller att lagregler har införts som innebär att även utländska banker med filialer i Sverige skall vara skyldiga att betala avgifter för bankinspektionens verksamhet. Vidare föreslår utskottet att tidpunkten för lagarnas ikraftträdande ändras till den 1 augusti 1990. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Fru talman! En gång om året får riksdagen en dokumentation över socialdemokratisk socialiseringsiver. Det är en redogörelse för allmänna pensionsfondens verksamhet som omfattar tio statliga fonder, varav inte mindre än sju köper upp aktier i näringslivet. Trots den förkrossande hårda kritiken under löntagarfondsdebatten fortsätter socialdemokraterna att ta nya steg för att öka det statliga ägandet i näringslivet. Det allvarliga är att fondsocialismen inverkar negativt på företagsklimatet och medverkar till att hämma tillväxten i den svenska ekonomin. Pensionssystemet stabilitet hotas därmed. De socialistiska idéerna om nya fondkonstruktioner och planer för att öka det kollektiva kapitalet skickar ut felaktiga signaler till näringslivet. Riksdagen har nu chansen att förbättra företagsklimatet genom att vårstäda i fondskogen. Det skulle behövas som en uppiggande motvikt till vår industriministers och socialdemokraternas kollektiviseringstendenser. Fru talman! Jag yrkar bifall till den reservation i vilken tre partier föreslår att den senaste grenen på fondsocialiseringsträdet — den femte AP-fonden — kapas. Bortgallringen av de övriga socialiseringsfonderna aktualiseras i annat sammanhang i denna kammare.